Herr talman! Det är knappt ett år kvar till nästa val. Dagens debatt och debatten under det här året kommer naturligtvis att präglas i hög grad av valet. Det finns därför skäl att något erinra om den debatt som kulminerade i valrörelsen 1982. Under den debatten staplade socialdemokraterna vallöften på varandra. Visserligen försökte man då och då att påminna oss om att man också ibland varnade för de förväntningar som man skapade, men huvuddelen av tiden gick ändå åt till att underblåsa de här förväntningarna hos människor. Herr talman! Jag besökte häromdagen Ludvig Svenssons gardinfabrik i Kinna. Den spelade en huvudroll i valrörelsen 1982. Ni minns alla hur det lät i den valrörelsen. Olof Palme åkte land och rike runt och sade att nu skulle vi öka bostadsbyggandet. Det skulle bli jobb för järnverken som skulle leverera armeringsjärn, för snickerierna, för kylskåpsfabrikanterna och till sist också för Ludvig Svenssons gardinfabrik i Kinna. Men nu vet vi också hur det gick med den här politiken. 1982 påbörjades byggandet av 42 000 bostäder i Sverige. Det är 5 000 för litet, sade socialdemokraterna. De ville alltså starta 47 000 bostäder. I år kommer man att börja bygga ungefär 32 000 bostäder. En tredjedel av det vallöfte som var ett av Olof Palmes viktigaste i valrörelsen 1982 är som bortblåst. Vi är inte kritiska mot nedgången i byggandet från 1982 och fram till i dag. Det är snarare en nödvändig anpassning till den situation som vi har haft på bostadsmarknaden med många tomma lägenheter. Men vi är kritiska mot det sätt på vilket valrörelsen bedrevs och de övergivna vallöften som vi har sett så många exempel på. Bostadsbyggandet är bara ett exempel. Detsamma gäller pensionerna. Det gäller besparingarna, det gäller kommunerna och det gäller skattereformen. I vissa fall var det bra att de här löftena övergavs, men det var omoraliskt av socialdemokraterna att ställa ut dem på det sätt som man gjorde. Låt mig ta ytterligare ett exempel, nämligen skattereformen. Den 8 januari 1982 skrev Olof Palme i Dagens Nyheter om skattereformen följande: Socialdemokraterna står orubbligt fast vid uppgörelsen. Människorna skall veta att de kan lita på vårt ord. I dag vet människorna, och vi som var med om skatteuppgörelsen, att det kunde man inte göra. Den fråga vi i dag ställer oss är: Var det av oförstånd eller enbart i taktiska syften som man bedrev en sådan valrörelse 1982?

DN-journalisten Adrup besökte den 23 augusti ett valmöte som Olof Palme hade nere i Malmö, och när han refererade det gjorde han också följande iakttagelse: Barnen lyssnar och tittar, och ta mig tusan så tror jag inte att de tittar en extra gång, för barn har en lustig förmåga att se kejsaren utan kläder. Det är alltid frestande när man är i opposition att lova för mycket, och jag skall gärna medge att vår historia säkert också uppvisar ett och annat exempel på det, men alla tidigare rekord måtte ha slagits under socialdemokraternas tid i opposition. Vi har sett, skrämts och lärt av det exemplet, och därför har vi satt målet för vår oppositionspolitik högre än tidigare. Vi skall föra en realistisk och sammanhängande oppositionspolitik. Folkpartiet står för socialt ansvar utan socialism. Socialt ansvar innebär bl.a. att vi vill ha och arbeta för en ekonomi i balans. Det finns i dag många strukturella problem i svensk ekonomi som vi måste arbeta för att lösa, och det finns dess värre inga enkla vägar att gå, om vi skall klara dem. Samtidigt är det nödvändigt att vi beträder den svåra vägen för att kunna klara jobben och välfärden. Herr talman! Förutsättningen för detta är en stram finanspolitik, en stram budgetpolitik. När vi gick in i den högkonjunktur som vi just nu upplever kulmen av borde vi ha stramat åt hårdare än vad regeringen har varit beredd att göra. Då hade det också blivit lättare att klara de ambitiösa inflationsmål som regeringen har ställt upp. Vi har hela tiden sagt att den budget som regeringen lade fram i januari i år var för svag. Vi har föreslagit en stramare budget. Vi har fått kritik från regeringen för att vi har föreslagit den här uppstramningen. Regeringen har sagt att man har hamnat exakt rätt. I en intervju i november 1983 — alltså t.o.m. innan budgeten lades fram — meddelade Olof Palme Veckans affärers läsare att man redan på våren 1983 hade förstått att det behövdes en åtstramning på exakt 7,5 miljarder kronor. Liksom av en händelse var det precis det resultatet man uppnådde i den sparplan som man lade fram på hösten 1983. Det är för litet, sade vi, och utvecklingen har gett oss rätt. Nu tvingas regeringen till panikåtgärder — precis som i våras, när man klampade in i avtalsrörelsen med helt oplanerade åtgärder. Regeringens oförmåga att ta itu med de strukturella problemen när den goda konjunkturen hade medgett det gör att att vi går in i nästa lågkonjunktur med en svagare ekonomi och sämre förutsättningar att lösa sysselsättningsproblemen än någonsin tidigare. En stramare budgetpolitik måste enligt vår mening bygga på lägre offentliga utgifter. Vårt land har slagit huvudet i skattetaket. Det finns inget utrymme ytterligare för skattehöjningar. Ändå är det den enda väg som regeringen i praktiken vågar beträda. Man föreslår den ena skattehöjningen efter den andra. I raden av skattehöjningar, som mina kolleger har kommenterat från talarstolen, kommer nu senast på listan fastighetsskatten och ett antal punktskatter som presenterades i går. Folkpartiet kommer, med undantag för skatten på alkohol, att säga nej till dessa skattehöjningar. Däremot menar vi att det är viktigt att sänka marginalskatten. Även efter 1985 har Sverige världens mest progressiva inkomstskatteuttag. Progressiviteten i det svenska skattesystemet har blivit orimlig. Jag vill påstå att vi här har att göra med ett av de absolut största ekonomisk-politiska problemen i dag. Skattereformen, som genomförs under åren 1983-1985, räcker inte. Progressiviteten måste ner ytterligare. Folkpartiet har föreslagit att många fler människor än i dag skall kunna få behålla åtminstone hälften av en inkomstökning. Vi menar att taket skall sänkas till 70 96. Jag utgår från att Olof Palme delar min bedömning av marginalskatternas vådor och av den önskvärda marschriktningen. Därför blir min fråga till statsministern: När kommer regeringen att lägga fram förslag om fortsatta marginalskattesänkningar? Herr talman! Socialt ansvar innebär också arbete för gamlas och handikappades rätt till ett eget rum eller en egen bostad. Det finns i dag över 50 000 människor i Sverige som tvingas bo i flerbäddsrum tillsammans med människor som de inte själva har valt att bo ihop med. Tänk er själva att varje minut av dygnet leva inför öppen ridå med sin gläde, sorg och smärta, sin gråt, förvirring och oro, sina måltider och sin hygien ständigt tillsammans med andra! Det är inte en människovärdig situation. Det är en av 1980-talets viktigaste socialpolitiska uppgifter att ändra på dessa förhållanden. Man skulle kunna tänka sig att det skulle vara lätt att nå politisk enighet om detta, men det är det uppenbarligen inte. Socialdemokrater har markerat på senare tid att man sätter andra mål högre. Den socialdemokratiska majoriteten i bostadskommittén har föreslagit att man skall införa en ny trångboddhetsnorm, men inte för de gamla och handikappade utan för unga och friska barnfamiljer. Från regeringshåll har man meddelat att den viktigaste socialpolitiska reform man nu har att genomföra är en förbättrad delpension, alltså förbättrade förmåner för dem som väljer att gå i delpension vid 60 års ålder. När vi har sagt att den satsningen står i motsatsställning till utbyggnaden av egna rum eller egna bostäder för gamla och handikappade, svarar man från regeringshåll: Vi skall göra allting samtidigt. Att bygga ut delpensionen på det sätt som föreslagits kostar ungefär en halv miljard kronor per år. Inbilla mig inte att man kan använda denna halva miljard till mer än en sak! I valet mellan delpensionen och satsningen på gamlas och handikappades bostadsförhållanden väljer folkpartiet att satsa på ett eget rum eller en egen bostad för gamla och handikappade. Herr talman! Folkpartiet har nyligen presenterat ett förslag till förbättringar för barnfamiljerna under de kommande tre åren. Det ligger i alla människors intresse att skapa rimligare förhållanden för barnfamiljerna i vårt land, inte minst därför att barnen skall få en bra grund att stå på. Det är dessa barn som skall ta över efter oss när vi en gång blir pensionärer och som skall kunna försörja oss på ålderns höst. Det är viktigt när man utformar ett sådant stöd för barnfamiljerna att det inte görs så att marginaleffekterna skärps. Det måste löna sig att arbeta också för föräldrar till små barn. I dag har vi ett stödsystem för barnfamiljer som i praktiken fungerar på samma sätt som den gamla sambeskattningen, vilken formellt avskaffades vid ingången till 1970-talet. I en mycket intressant artikel i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden redovisar forskaren Brita Schwarz hur detta system fungerar i dag. I extremfall händer det att kvinnor, som har varit hemma några år och sett efter barnen och som därefter går ut på arbetsmarknaden, bara får kvar en enda krona av 100 kr. som de tjänar, dvs. en enda procent av inkomstökningen. Det finns, skriver Brita Schwarz i den här artikeln, således många situationer då vårt nuvarande system knappast kan anses ge kvinnor och män möjligheter att på lika villkor förena förvärvsarbete och familjeliv. Det är en skam att vi i Sverige år 1984, 100 år efter det att Fredrika Bremer-Förbundet bildades, skall ha kvar en ordning som i praktiken diskriminerar kvinnorna i samhället. Regeringen vill inte göra något åt detta. Man förvärrar i stället situationen genom att fortsätta att satsa på de inkomstgraderade bostadsbidragen och genom att förorda inkomstprövade taxor på dagis. När, Olof Palme, kan vi förvänta oss att regeringen byter fot och försöker ändra på detta system? Är regeringen över huvud taget beredd att göra det, eller skall rättvisan för kvinnorna skjutas på framtiden? Herr talman! Utan socialism, det innebär att vi slår vakt om marknadsekonomin. Vi tror på enskilda företag, och vi tror på konkurrens. Vi vill stimulera nyföretagande, småföretag och vinstdelningssystem i företagen. Vi vill sprida ägandet till fler enskilda människor, och vi vill stimulera enskilda alternativ till den offentliga servicen. Allt detta innebär inte, vilket Olof Palme brukar påstå när han är ute och håller tal, att välfärden minskar. Tvärtom betyder det att välfärden för människor kan öka. Vi säger nej till socialistiska experiment oavsett i vilken tappning de dyker upp. Vi säger också nej till kollektiva löntagarfonder. I de interna kampskrifterna har socialdemokraterna aldrig försökt dölja till vad dessa kollektiva löntagarfonder syftar. Ibland smyger sig sanningen fram också i motioner väckta här i riksdagen.

Annars har man i den utåtriktade propagandan oftare ägnat sig åt andra motiveringar. Här erbjuder t.ex. regeringsförklaringen från hösten 1983 flera exempel. Bl. a. säger man där att löntagarfonderna skall medverka till en bättre kapitalbildning i företagen. Ja, kapitalbildning i sammanhanget förmodar jag innebär att man menar att företagen skall tillföras mer riskkapital. Men vad är det som händer? Jo, i verkligheten dränerar man företagen på riskkapital. Företagen kommer på grundval av 1983 och 1984 års resultat att disponera 5 miljarder kronor mindre i riskkapital än utan löntagarfonder. Att löntagarfonderna i sin tur köper aktier av gamla aktieägare tillför inte företagen en enda krona mer. Skälet till att den här typen av argument förmodligen aldrig nått fram till regeringen är att man vägrar att lyssna. Det finns andra exempel i regeringsförklaringen av år 1983 på vad man hoppades uppnå med fonderna. Ett sådant exempel var att de skulle bidra till att trygga pensionerna. Riksförsäkringsverket har studerat vilken betydelse löntagarfonderna skulle kunna få för pensionerna under förutsättning att de gav den goda reala avkastning som regeringen hoppades på. Man har visat att bidraget till pensionsutbetalningarna under återstoden av 1980-talet blir mindre än 196. Det är ett lägre bidrag än om man hade gjort den särskilda ATP-avgiften på 0,2 96 till en avgift som direkt hade tillförts AP-fonderna. Det är alltså en enda stor bluff när man går ut och säger att löntagarfonderna skall trygga pensionerna. Socialdemokrater tycks ibland vara väldigt förvånade över att det framför allt är småföretagare som tågar i demonstrationerna den 4 oktober. Man skall inte alls förvånas över det. Tänker man efter det minsta förstår man hur plågade småföretagarna är av löntagarfonderna. Småföretagarna får vara med och finansiera löntagarfonderna. Men om en liten företagare, som har tjänat ihop en del pengar, tycker att han behöver pengarna för att göra framtidssatsningar, investeringar som kan ge flera jobb, och vill ha tillbaka pengarna, då finns det bara en möjlighet, nämligen att gå till löntagarfonderna och säga att han är beredd att släppa in dem som ägare i företaget. Det är många familjeföretagare som drar sig för att få in ägare av den karaktären i företagen och som alltså är dömda till att bara se pengar försvinna ur företagen. Det finns bara ett sätt att komma till rätta med det här — att göra småföretagarna på gott humör igen, och det är vad Sverige behöver. Det sker genom att löntagarfonderna avvecklas, och vi kommer efter en ickesocialistisk valseger nästa höst att medverka till det. Herr talman! Det är dess värre inte bara löntagarfonderna som är ett exempel på ett socialistiskt experiment; det finns andra försökskaniner på gång också. Det senaste är att regeringen i fortsättningen vill utse ordförande i de privata affärsbankernas styrelser. Det vill man göra för att man skall skaffa sig ett större inflytande, en större makt inte bara över bankerna utan också över näringslivet i dess helhet. Då frågar man sig: Vad har regeringen för särskild kompetens att avgöra vilka som skall vara ordförande i de privata affärsbankernas styrelser? Jag tycker att det exempel som finns på att regeringen utser inte bara styrelseordförande utan hela styrelsen inte är något föredöme. Vad är det för ordförande i dagens affärsbanksstyrelser som regeringen egentligen vill komma åt? Är det den gamle hedersmannen Gösta Olson i Götabanken som man vill bli av med? Eller är det Curt Olsson i S E-Banken, eller kanske Jan Wallander i Handelsbanken? Eller är det Nils G. Åsling i Föreningsbankernas Bank som man absolut vill peta? Eller är det kanske rent av Ingemund Bengtsson i Sparbankernas Bank? Nu säger regeringen att man i regel skall kunna godkänna de förslag som bankstyrelserna kommer fram med, men det beror bara på att de här förslagen skall föregås av, som det heter i departementspromemorian, formlösa kontakter mellan regering och bankerna innan de läggs fram. Kan man tänka sig någon värre form av mygelekonomi än att bygga ett regeringsinflytande på formlösa kontakter mellan företagen och regeringen? Jag vill fråga Olof Palme: Inser inte socialdemokraterna att detta är ett fullständigt vansinnigt förslag? Är ni inte beredda att dra tillbaka det här förslaget? Herr talman! Socialiseringsambitionerna är inte slut ens med detta. Man vill också på olika sätt monopolisera den sociala servicen. Tidigare har riksdagen behandlat förslag som har gått ut på att man skall socialisera sjukvård, barnomsorg, gymnasieskolor och många andra saker. Nu har turen uppenbarligen kommit till tandläkarna. I en utredning som förmodas ligga till grund för en aviserad proposition till höstens riksdag föreslår man att folktandvården skall ta hand om till att börja med 35 96 och så småningom 50 26 av vuxentandvården. Detta skall jämföras med en andel i dag på ungefär 23 20. Det är svårt att tro att man inte så småningom, när man har klarat av dessa 50 96, kommer att komma på att man kanske skall vidga detta till 100 26. Vi tycker att det är utomordentligt bra att vi har fått en tandvårdsförsäkring i Sverige så att människor kan efterfråga tandvård, men vi kan inte se att det finns någon anledning att vi som politiker skall avgöra till vilken tandläkare människorna skall gå. Det måste vara deras fulla rätt att avgöra om de skall gå till folktandvården eller till den privata tandvården. Det kan inte vara vår uppgift att avgöra om det är 23, 35 eller 50 96 som skall gå till folktandvården, utan det måste människorna själva få bestämma. Därför blir min fråga till Olof Palme: Är socialdemokraterna beredda att låta människorna själva bestämma till vilken tandläkare de skall gå, eller är det givet i det socialdemokratiska samhället att politikerna vet bättre vilken tandläkare vi vuxna människor skall uppsöka när vi behöver tandvård? Herr talman! Den frihetsdebatt som vi har haft i Sverige under det senaste året har på ett intressant sätt belyst de ideologiska skiljelinjerna i svensk politik. Den har i hög grad handlat om vilket politiskt inflytande som skall finnas över enskilda människor, företag och organisationer. Folkpartiet arbetar för att det skall råda en rimlig balans mellan privatliv, marknad och politisk sektor. En hel del beslut måste fattas i politisk ordning, men ännu många fler beslut måste få fattas av enskilda, smågrupper, företag och organisationer. Många gånger kommer deras beslut att strida mot den politiska majoritetens uppfattning, men allt är inte politik och bör inte vara det. Därför är det bara bra om en hel del beslut står i strid med de beslut som skulle fattas av den politiska majoriteten, ifall den finge besluta om allt. När man skall avgöra vad som skall beslutas i politisk ordning och vad som skall överlåtas åt andra — enskilda, företag och organisationer — måste det till sist ske genom en politisk avvägning. Det är i den diskussionen som de ideologiska skiljelinjerna har utkristalliserats. Den politiska högern har alltid varit emot en utvidgning av den politiska sektorn. Oavsett hur stor den offentliga sektorn har varit och oavsett hur omfattande lagstiftningen har varit, har den politiska högern i Sverige alltid motarbetat ett ökat politiskt inflytande. Socialdemokraterna, å andra sidan, ser inga gränser för det politiska inflytandet. De tycker att ett samhälle blir mer demokratiskt ju fler beslut som fattas i politisk ordning. I förlängningen av detta kan vi se det genompolitiserade samhället, där snart sagt alla väsentliga beslut fattas av politiker. Ibland vill socialdemokraterna gå snabbare fram och öka det politiska inflytandet på flera områden, ibland är de litet försiktigare. Men det är bara marschhastigheten, inte marschriktningen, som styrs av den försiktigheten. Vårt mål är, som sagt, att uppnå en rimlig balans mellan politisk sektor, marknad och privatliv. Vi menar att huvudproblemet i dagens samhälle är att den politiska sektorn har vuxit sig för stark på bekostnad av marknaden och privatlivet. Vi menar att vi genom att avpolitisera och genom att avstå från att politisera på områden där förslag om politisering föreligger kan öka människors frihet utan att andras frihet begränsas. Det kan handla om friheten att påverka sin egen ekonomiska situation. Det kan handla om friheten att själv i större utsträckning få avgöra hur de pengar man disponerar när skatten är betald skall användas. Det kan handla om friheten att själv få välja den sociala service man vill ha. Det kan handla om friheten att utan någon statlig förhandsgranskning få pröva egna affärsoch produktidéer ute på den öppna marknaden. Det kan handla om mycket annat. Men det finns också exempel på hur vi genom utvidgade politiska beslut kan öka människors frihet. Ett sådant är att vi genom en lag mot kollektivanslutning skulle kunna ge människor friheten att själva få avgöra vilket politiskt parti de skall vara med i, om de nu över huvud taget vill vara med i något. Herr talman! Det behövs en ny realism och en ny uppriktighet och ärlighet i svensk politik. Vi vill bidra till att skapa detta. Det är en bra utgångspunkt för oss politiker att behandla andra människor som om de vore lika förnuftiga och kloka som vi eller — om ni hellre vill se det så — lika oförnuftiga och okloka som vi. Människor kan gilla eller ogilla det som vi i folkpartiet står för, men de skall kunna lita på att vi står vid vårt ord också efter valdagen och att de av oss får höra hela sanningen så långt vi förmår att uttrycka den. Den gyllene regeln i Bibeln säger: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är en bra handlingsregel också för oss politiker.

Herr talman! För två år sedan fick Sverige en ny regering. Vi tillträdde i en svår tid. Missmod och håglöshet präglade vårt land. Produktionen sjönk. Arbetslösheten hade nästan fördubblats på två år. Underskottet i utrikeshandeln hade växt år för år. Budgetunderskottet hade stigit från istort sett noll till nästan 90 miljarder kronor. Det var ett Sverige på väg utför. Sverige hade också fått uppleva fyra borgerliga regeringar på sex år. Ingen av dem förmådde ge landet en politisk ledning. I valet 1982 förkastade väljarna den politik som medfört dessa för landet och välfärden så dåliga resultat. Det svenska folket gav socialdemokraterna mandat att sanera ekonomin, att rädda jobben och slå vakt om tryggheten, att skapa mera svängrum för arbete och produktion i det svenska samhället. Det finns flera skäl till att väljarna röstade fram en socialdemokratisk regering. Det viktigaste skälet var att väljarna ville byta ut en förstelnad borgerlighet, som mer ägnade sig åt interna problem och bekymmer än att leda landet, mot en regering som trodde på Sverige och Sveriges möjligheter. Väljarna ville inte ha ett land på nergång. Väljarna trodde mer på Sverige än vad de borgerliga regeringarna gjorde. Därför blev det ett regimskifte. Här går en viktig skiljelinje mellan oss socialdemokrater och de borgerliga. Vi tror på framtiden. Vi tror att det går att lösa problem. Vi vet att det här landet är kapabelt att kämpa och vinna — även i motvind. Vi vet att det i Sverige finns initiativkraft och förmåga, framtidstro och engagemang. Det finns alltid möjligheter. Det gäller bara att se dem. De borgerliga regeringarna såg bara problemen. Aldrig hörde man dem vara stolta över det Sverige som de själva satt i ledningen för. Det var bara problem och elände. När man inte gör annat än klagar, t.o.m. på sin egen politik, är det inte underligt att väljarna önskar en förändring. Väljarna saknade en optimistisk grundton. Ty att regera ett land är som att leda ett idrottslag: om lagledarna bara ser problem och hela tiden hänger med huvudet, är det inte lätt att motivera spelarna. Då går det dåligt. Då behövs en ny lagledning, som tror på laget, på lagets möjligheter, på spelglädje och initiativ. Då blir det lättare att nå framgång. Då blir det ett svårstoppat lag. Det är så vi vill ha Sverige: ett samspelande, idérikt och optimistiskt lag, som inte känner sig som förlorare redan innan matchen har börjat. Och det är dit vi är på väg. Sverige hör till elitserien. Vi har styrka och kunnande för det. Vi spelar för att göra fint ifrån oss — inte för att ramla ur serien. Detta har de borgerliga aldrig riktigt förstått. Därför har vi alltid fått höra denna klagolåt, och den har fortsatt här i dag. Det var riddarna av det dystra gnället som paraderade i denna talarstol. När vi socialdemokrater övertog regeringsmakten, föresatte vi oss att på en och samma gång angripa både arbetslösheten och underskotten i ekonomin. Vi ville förverkliga en ekonomisk politik som mobiliserade nationens samlade resurser, samtidigt som vi riktade in dem direkt på investeringar och på att pressa tillbaka utlandsupplåningen. Vi skulle, sade vi, gå en tredje väg. Vi skulle både arbeta och spara oss ur krisen. Vi ville bryta passivitet och missmod och skapa aktivitet och framtidstro. Den första uppgiften var att kraftigt förstärka Sveriges konkurrenskraft. Genom devalveringen på 16 I vreds efterfrågan om från utländska till svensktillverkade produkter. Vi byggde under devalveringen med ett omfattande investeringsprogram. Vi satsade kraftigt på arbetsmarknadspolitiken, och vi lade om fördelningspolitiken för att säkerställa att krisens bördor spreds på ett mera rättvist sätt. Vid den allmänpolitiska debatten för två år sedan fick oppositionen tillfälle att diskutera våra åtgärder. Fördömandena var enhälliga. Devalveringen skulle misslyckas. Den svenska ekonomin gick vargatider till mötes. Ni förstärkte klagolåtarna från er egen valrörelse. Ulf Adelsohn förutspådde att 1983 skulle medföra en ”rekordinflation”, ”en hårdhänt utslagning av många små och medelstora företag” och att väljarna ”skulle drabbas av den största sänkning av sin standard som vårt folk upplevt i fredstid”. Några månader senare sade han: ”Aldrig tidigare kommer det att gå snabbare utför än under detta första socialdemokratiska regeringsår sedan 1976.” Thorbjörn Fälldin förutspådde också, i utomordentligt dystra ordalag, att devalveringen skulle misslyckas. Han trodde på en inflation på 15-16 96 och en mycket drastisk sänkning av reallönerna. Senare, under våren 1983, trädde även den nuvarande folkpartiledaren, Bengt Westerberg, in på de borgerliga prognosmakarnas arena. Han avlämnade, som chef för det s.k. MAS, en rapport om Sveriges ekonomi, enligt vilken det ekonomiska läget skulle försämras på alla punkter. Exporttillväxten skulle, enligt Westerbergs rapport, stagnera och bytesbalansunderskottet stanna på nivån 17-18 miljarder både 1983 och 1984. Arbetslösheten skulle öka våldsamt. Budgetunderskottet skulle, enligt Westerbergs bedömning, öka till 110 miljarder kronor budgetåret 1984/85. Verkligheten har emellertid inte anpassat sig efter de borgerliga förutsägelserna. De trodde det här landet — som vanligt, höll jag på att säga — om illa. Tvärtom har vi fått en fortgående och snabb förbättring av vårt ekonomiska läge. Sverige är på rätt väg. Svenskt näringsliv har under de två senaste åren tagit tillbaka de marknadsandelar som det förlorade under 1970-talet. Det beror inte alls bara på en förbättrad konjunktur. Exporten ökar under 1983 och 1984 med sammantaget närmare 20 96, samtidigt som importen hålls tillbaka. Som ett resultat av detta förbättras nu våra affärer med utlandet snabbt. I år kan vi nå jämvikt i bytesbalansen. Det betyder att vår utlandsskuld har slutat växa. Sverige är återigen ett land som kan betala för sig. När vi övertog regeringsansvaret, var underskottet 23 miljarder kronor, om jag minns rätt. Industriproduktionen växer med uppåt 13 26 sammanlagt under 1983 och 1984. Investeringarna har kommit i gång. Antalet nyetableringar och nystartade företag är högre än någonsin i modern tid. Tillsammans vittnar dessa uppgifter om att framtidstron och optimismen kommit åter till det svenska näringslivet. Sverige är på rätt väg. Budgetunderskottet har minskat med 20 miljarder kronor på två år. Detta, ärade kammarledamöter, har inte åstadkommits genom ett ökat skattetryck. De borgerliga höjde skattekvoten, men sedan ligger den kvar på 51 90 av bruttonationalprodukten. Det som hänt är i stället att inkomsterna ökar till följd av en växande produktion och att vi skaffat oss ett fast grepp om budgeten och om de offentliga utgifterna. Under den borgerliga regeringsperioden växte de offentliga utgifterna medi genomsnitt 5,3 20 per år, samtidigt som inkomsterna och produktionen stod praktiskt taget stilla. De offentliga utgifternas andel av BNP steg under de borgerliga regeringsåren från drygt 50 9o till nästan 68 26 — ett, historiskt sett, fullständigt unikt nivålyft. Det är nästan fascinerande när de tre personer som själva är i mycket hög, grad ansvariga för denna totala oförmåga att sköta statsfinanserna nu står och orerar om att man borde spara, att man borde hålla igen utgifterna, att man borde se efter budgeten. Sanningen är ju den — och det är utomordentligt lätt att statistiskt bevisa — att det behövdes en socialdemokratisk regering för att få grepp om statsutgifterna. De växer i år med bara 0,6 9, alltså tiondelen av genomsnittet under den borgerliga tiden, medan statens inkomster ökar med 2,8 20. Den offentliga sektorns finansiella sparande förstärks kraftigt. Alltså: Vi har hållit oförändrat skattetryck, men vi har satt fart på produktionen, och det har gett inkomster. Och vi har hållit mycket hårt om utgifterna, inte av ideologiska skäl utan därför att landet behöver det, i stället för de panikartade sparpaket som ni då och då kastade fram med udden mot mindre inkomsttagare. Också när det gäller det viktigaste målet för den ekonomiska politiken — att återvinna den fulla sysselsättningen — kan vi peka på viktiga framsteg. I september 1982 — just då vi övertog ansvaret — var 176 000 personer utan arbete. På två år hade 77 000 industrijobb försvunnit. 85 000 ungdomar stod helt utanför arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta hade fallit två år i rad. Nu har arbetslöshetskurvan böjts nedåt. Arbetslösheten uppgick i september i år till 140 000 personer, vilket innebär att den ligger under motsvarande siffror både för i fjol och för 1982. Antalet sysselsatta i vårt land är högre än någonsin tidigare. Förra månaden var det 86 000 fler som hade arbete än vad det var den dag då socialdemokraterna tog över regeringsmakten. Sverige är på rätt väg. Herr talman! Det är entydigt klart att vårt ekonomiska läge på avgörande punkter förbättrats sedan 1982. Förbättringen har varit större än vad så gott som alla ekonomiska bedömare trodde vara möjligt. Låt mig emellertid göra fullständigt klart: Uppgången är fortfarande bräcklig. De ekonomiska problemen är långt ifrån övervunna. Fortfarande är arbetslösheten oacceptabelt hög. Fortfarande är investeringarna låga. Och vi får inte glömma att årets förbättrade utrikesbalans nås i ett läge där aktivitetsnivån i vår ekonomi fortfarande är låg. Kampen för att sanera landets ekonomi måste därför fortsättas med orubblig fasthet. Det gäller att se till att det vi vunnit befästs. Det gäller att säkerställa en långsiktigt hållbar uppgång av produktion, investeringar och sysselsättning. Vi får inte slarva bort den unika chans vi nu har att reda upp den ekonomiska krisen. Avgörande för utvecklingen är hur väl vi lyckas med uppgiften att hålla tillbaka prisoch kostnadsstegringen. En hög inflation urholkar devalveringens positiva effekter på konkurrenskraften och försämrar därmed såväl bytesbalansen som sysselsättningen. En hög inflation innebär dessutom stora och oönskade inkomstoch förmögenhetsomfördelningar som ökar orättvisorna i samhället. Skall vi klara målet att. både återskapa den fulla sysselsättningen och reda ut de ekonomiska obalanserna — och dessutom värna om en rättvis fördelning av våra resurser — måste kampen mot inflationen ges högsta prioritet. De borgerliga har i denna debatt beklagat sig över inflationen. Jag delar naturligtvis i hög grad oron över en för hög inflationstakt. Men, herr talman, de borgerligas beskrivning av vår politik och dess resultat och deras påståenden att de skulle sitta inne med lösningen på hur inflationen skall besegras klingar en aning falskt, om man ser till vad som hände när de satt i regeringen. Under de år de borgerliga innehade regeringsmakten uppgick prisstegringstakten till i genomsnitt 10,5 Jo per år. Vi satte upp det ambitiösa målet att pressa inflationen till 4 96 under loppet av 1984 och samtidigt sätta fart på produktionen och minska arbetslösheten. Vi har kommit en bra bit på väg. För det är ju faktiskt så, att inflationen håller på att gå ned. Hittills iår — = Nr 15 från januari till september — har de svenska konsumentpriserna ökat med 4,7 90, vilket är hela 2 procentenheter lägre än prisökningen under motsvarande period i fjol. Under det senaste året har prisökningen i Sverige varit exakt densamma som prisökningen i Västeuropa som helhet, medan vi för ett år sedan låg över de västeuropeiska siffrorna. Ulf Adelsohn återkom ständigt till påståendet att bara Italien hade en lägre inflation. Bland alla glada utrop som ”Jojo!” och ”Bravo!” kunde jag uppfatta detta. Vi kunde emellertid snabbt konstatera att minst sju länder hade en högre inflation än Sverige - jojo, herr Adelsohn! -— Jag förstår att herr Adelsohn nu behöver goda råd. Men vi är naturligtvis ännu inte nöjda, för fortfarande ligger Sverige över de viktigaste av de stora konkurrentländerna, och det är dem vi skall kämpa med. Fortfarande har vi en bit kvar till målet. För att vi 1985 skall kunna pressa inflationen ytterligare krävs att samtliga partier och grupper i vår ekonomi tar ett ansvar för utvecklingen. Framför allt krävs det att arbetsmarknadens parter verkligen når fram till en uppgörelse som understödjer inflationsbekämpningen. Det är därför av avgörande betydelse att kostnadsökningen 1985 begränsas till en nivå som gör det möjligt för oss att sänka inflationen till nivån 3 96 under loppet av 1985. Konjunkturinstitutets höstrapport, som publicerades för ett par veckor sedan, utgör en varningssignal om vad som annars kan inträffa. Konjunkturinstitutet utgår från att kostnadsutvecklingen 1985 inte håller sig inom angivna ramar. Det leder till att importen växer snabbare än exporten och till att vi på nytt får ett underskott i bytesbalansen. Som en följd härav växer produktionen långsammare än i år och arbetslösheten börjar öka igen. En sådan utveckling måste förhindras. Vi måste visa självdisciplin och hålla tillbaka kostnadsökningen. Ännu ett tag måste vi styra över resurserna till att förbättra utrikeshandeln och investeringarna. Därför är den pågående avtalsrörelsen av utomordentlig betydelse för vårt lands ekonomiska framtid. Regeringen har deklarerat uppfattningen att lönekostnadsökningen nästa år ej får överstiga 5 96, för att vi skall kunna nå målet för sysselsättning och inflationsbekämpning. Arbetsmarknadens parter har anslutit sig till denna bedömning. Det är glädjande att vi härigenom funnit en gemensam utgångspunkt. Det är en ansvarsfull uppgift för parterna att nu i avtal ge uttryck för denna samsyn. För att underlätta en uppgörelse som står i samklang med inflationsbekämpningen har regeringen vidtagit en rad åtgärder för att dra in en del av företagens höga vinster och styra över dessa till investeringar. Löntagarfonder, likviditetskonton och investeringsfonder har kommit till användning i detta syfte. Regeringen överväger därutöver att framlägga förslag om ytterligare åtgärder för att styra företagens investeringar mot produktiva ändamål. En del av 1985 års vinster avsätts till förnyelsefonder, som framför allt inriktas på 37 att stödja utbildning i ny teknik, forskning och utveckling. Men det är inte bara avtalsrörelsen som avgör framgångarna i inflationsbekämpningen. Också budgetpolitiken är av central betydelse. Skall vi förmå att varaktigt pressa tillbaka inflationen, måste den strama budgetpolitiken bibehållas även framgent. Budgetunderskottet får inte tillåtas att bli tändvätska åt inflationen. För att förstärka statsfinanserna och vidmakthålla jämvikten i utrikeshandeln lade regeringen i går fram förslag om en höjning av bensinskatten med 50 öre per liter samt en höjning av elskatten med 2 öre per kWh. Sammantaget ger dessa åtgärder statskassan ett nettotillskott om närmare 4 miljarder kronor, samtidigt som bytesbalansen förstärks med ca 2 miljarder. Härigenom skapas också de finansiella förutsättningarna för en ytterligare förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. I går presenterade regeringen också ett förslag om sysselsättningsskapande åtgärder och förstärkning av arbetsförmedlingarna. Syftet är att öka arbetsmarknadspolitikens möjlighet att understödja konjunkturuppgången. Dessutom ökas insatserna för att de långtidsarbetslösa åter skall vinna inträde på den reguljära arbetsmarknaden. Genom dessa olika åtgärder stärker vi den ekonomiska politiken. Vi motverkar en försvagning av utrikeshandeln. Vi förstärker statskassan och håller tillbaka budgetunderskottet. Och vi fortsätter våra ansträngningar att effektivisera arbetsmarknadspolitiken och med all kraft bekämpa arbetslösheten. Gårdagens ekonomisk-politiska förslag visar att regeringen med uthållighet och konsekvens ämnar driva den tredje vägens ekonomisk-politiska strategi vidare. Vi har alla ett ansvar för att hålla den ekonomiska utvecklingen i strama tyglar och säkerställa att det tillgängliga resursutrymmet tillfaller produktiva investeringar och en fortsatt förbättring av utrikeshandeln. Vi måste även framgent behålla greppet om statsfinanserna. Och vi måste fortsätta att bekämpa inflationen för att lägga grunden för framtidens jobb och välfärd. Jag vill inte påstå att det kom många uppslag i de inledande anförandena, utan det var i stort sett samma klagolåt som vi hörde i valrörelsen, som vi hörde när vi började föra den nya ekonomiska politiken för två år sedan och som vi har hört sedan dess. Jag tror att hussen i sällskapet, Ulf Adelsohn, ägnade 26 minuter åt att skälla på regeringen i alla möjliga tonarter och 3 minuter åt vad man möjligen skulle kunna kalla för en presentation av en moderat politik. Man klagar över skattetrycket, men vi har visat att vi håller skattetrycket oförändrat och ändå, genom ett stramt grepp om utgifterna, klarar att förbättra budgeten. Man klagar över inflationen, trots att vi faktiskt har pressat ned den kraftigt sedan borgerlig tid. Man talar vackert om besparingar, men när jag lyssnade uppmärksamt hörde jag hur miljard efter miljard lovades bort i ökade utgifter för jordbruksöverskott, vårdnadsbidrag, ensamrum och skattesänkningar för höginkomsttagare, företagare och förmögenhetsägare. Miljard på miljard rullades ut över talarstolen i löften till olika väljargrupper. Sedan sade man: Vi måste naturligtvis spara på statsfinanserna. Tror ni att ni därmed skapar respekt för den politiska oppositionen ute bland de svenska väljarna? Tror ni att detta är er stora chans att lägga fram ett genomarbetat alternativ till regeringspolitiken och icke denna saliga, för att inte säga osaliga, uppräkning av lockande löften? Men ni har ju två repliker på er att tala om vad er politik egentligen innebär. Herr talman! Dagens debatt handlar mycket om ekonomiska realiteter. Det är naturligt, ty Sverige var 1982 på väg ned i en djup kris. Därmed hotades den välfärd och trygghet som medborgarna gemensamt byggt upp under decennier av målmedveten reformpolitik. Nu är vi åter på rätt väg, men mycket återstår innan vi kan andas ut och säga att vi definitivt har återvunnit styrkan i den svenska ekonomin. I slutdebatten inför 1976 års val varnade jag, liksom jag gör i dag, för alla de lättsinniga löften om vår ekonomi som de borgerliga spred omkring sig. ”Låna till skattesänkning, låna utomlands — snabbt nog kan ni köra sönder den starka ekonomin”, sade jag. Vi vet nu att mina farhågor tyvärr var berättigade. De borgerliga regeringarna tappade greppet över den ekonomiska utvecklingen. Nu ser vi åter att den ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll. Då kan vi känna glädje, helt enkelt därför att det ger oss möjligheter att värna och utveckla ett samhälle som bryr sig om hur alla medborgare har det. Under de borgerliga förluståren drabbades barnfamiljerna särskilt hårt. I många hem runt om i landet har man därför svårt att få pengarna att räcka till. Nu när utvecklingen börjar gå åt rätt håll, kan vi återigen bidra till att barnfamiljernas standard hålls uppe. Från årsskiftet höjs barnbidraget med 1 500 kr. per barn. Flerbarnsfamiljerna får särskilda förbättringar. Utbyggnaden av barnomsorgen påskyndas. Bostadsbidragen förbättras. När de borgerliga tappade greppet över ekonomin beslutade de sig för att urholka pensionssystemet. Sveriges pensionärer fick uppleva att utfästelserna om tryggade pensioner inte var så mycket värda när samhällsekonomin började gå över styr. Pensionärerna var beredda att ta sitt ansvar för att den nödvändiga devalveringen skulle bli lyckosam. Nu när Sverige är på rätt väg är det viktigt att pensionärerna får sina värdesäkrade pensioner. fr.o.m.den 1 januari 1985 höjs pensionen för den som har folkpension med pensionstillskott med nästan 2 000 kr. om året. De äldre, som genom sina insatser byggt upp vårt samhälle, har också rätt att få känna stöd vid sidan om pensionen. Om krafterna inte längre räcker till, behövs hjälp för att man skall kunna stanna kvari sin bostad. Om man blir sjuk, skall man ha rätt till en god och mänsklig omvårdnad. Sedan lång tid har vi i Sverige vant oss vid och lärt oss uppskatta ett samhälle där alla medborgare har rätt att känna trygghet och få del av välfärden. Nu när Sverige är på rätt väg har vi återigen möjlighet att steg för steg förbättra i stället för att riva ner. Vi har ett gemensamt ansvar för vårt land. Det gäller inte minst värnet av vår livsmiljö. Den globala miljöförstöringen hotar vårt klimat, våra hav och våra skogar. Växtoch djurarter är i fara att utrotas, och öknarna breder ut sig. Hos oss hotar försurningen, skogar, sjöar och grundvatten. Bilavgaser och giftanvändning ger livshotande sjukdomar. Den utvecklingen måste med all kraft stävjas. Vi har skyldighet att skapa goda livsförutsättningar för våra barn och våra barnbarn. I vårt land har vi sluppit de uppslitande konflikter och svåra motsättningar som drabbat så många andra industriländer. Även om åsikterna i olika sakfrågor gått isär, har vi ändå kunnat glädja oss åt att medborgarna i det stora och avgörande frågorna varit beredda att ta sitt ansvar för Sveriges framtid. Mot denna bakgrund måste man känna en växande oro inför den agitation som bedrivs från framför allt högerhåll. Och denna oro blir naturligtvis än större när man ser centeroch folkpartiledarna underkasta sig högerns ledarskap. Det talas i allt aggressivare tonfall om ett systemskifte i Sverige. Nu tänker centerpartiet t.o.m. gå runt grundlagens 4-procentsspärr för att försöka åstadkomma ett sådant skifte. Fälldin uppmanade mig att uppsöka en grundlagsexpert. Jag behöver inte gå längre än till centerns egen grundlagsexpert, som förklarat att denna valallians är ett sätt att kringgå grundlagen. Det sade vi ifrån i regeringsdeklarationen. Det var inte alls mitt personliga uttalande; det var regeringen som efter ingående överväganden sade att vi på denna punkt måste säga ifrån att vi tänker vidta åtgärder, när ett parti bryter mot de grundläggande spelreglerna. Ett förstärkt mittfält, för att använda centerledarens uttryck, skall tydligen användas för att försöka föra högern till makten. Det goda som vi gemensamt byggt upp — daghem, skolor, sjukhus och pensionärshem — skall i växande utsträckning säljas ut till privata vinstintressen. Den trygghet vi har i sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och pensionerna — den skall vi tydligen mer och mer lämnas att klara ensamma i stället för att gemensamt ta ansvar. Det finns skrämmande exempel i andra länder på vad en sådan själviskhet leder till. Den skulle riva upp stora klyftor mellan medborgarna och skapa svåra motsättningar i vårt land. Denna högerns konfrontation i en svår tid står inte i samklang med en känsla av ansvar för landet. Ty dagens debatt handlar ytterst om hur vi skall kunna ta vårt ansvar för Sverige. I omvärlden upplever vi hur många länder dras allt djupare ner i krisen. Arbetslöshet och nöd förmörkar människornas vardag. I vårt land har vi nu en unik möjlighet att få ner så väl inflationen som arbetslösheten, samtidigt som vi bygger en starkare ekonomisk grund för framtiden. Att ta ansvar för Sverige innebär att vi politiker förmår föra en stram budgetpolitik och att vi inte väjer för att ta nödvändiga beslut. Att ta ansvar för Sverige innebär att arbetsmarknadens parter kan finna vägarna till ett förnuftigt löneavtal, som bevarar vår internationella konkurrenskraft och tryggar jobben. Att ta ansvar för Sverige innebär att vi håller en fast kurs och för det här landet ur den ekonomiska krisen. Sverige skall förbli på rätt väg.

Herr talman! När jag lyssnade till Olof Palme undrade jag var jag hört den här uppläggningen förut — detta att Sverige är så bra och att allt fungerar så väl. Jag funderade ett tag, och så slog det mig plötsligt: Det är ju Ronald Reagan. Det var precis samma uppläggning. Det var fullkomligt fascinerande att ordvalen nästan var desamma i herr Reagans förkunnelse och i herr Palmes. När Ronald Reagan inte vill tala i sak med Mr. Mondale utan är angelägen om att hela tiden svepa över alla problem och dölja dem, använder han herr Palmes ordval — eller möjligen är det tvärtom så, att herr Palme studerat herr Reagan; jag vill inte göra mig skyldig till ett sådant insubordinationsbrott när det gäller tolkningarna. I förra valrörelsen frågande herr Reagan amerikanarna: Har ni fått det bättre? Det frågade herr Palme också. Jag undrar om herr Palme i dag frågar svenska folket: Har ni fått det bättre? Det har jag inte hört. Brottet mot herr Reagans linje kommer kanske här — herr Palme frågar inte Sveriges folk: Har ni fått det bättre? För hur har man fått det? Ni har — vad ni än säger — höjt skatterna med i genomsnitt 7 000 kr. för varje hushåll. I höst har ni lagt på en fastighetsskatt med drygt 1 000 kr. för varje hushåll, vilken, som bostadsministern så elegant säger, betyder elände för alla. I går lade ni fram ett förslag om skattehöjningar som ni kommer att få igenom med hjälp av herr Werner och som betyder ökade kostnader på drygt 1 000 kr. för varje hushåll i Sverige. Det är det ni åstadkommit. Ni frågar efter vår politik. Ja, vår politik är i stället att spara, att ge utrymme för sänkning av skatterna och att därigenom öka incitamenten. Det har vi sagt så många gånger att herr Palme knappast kan vara omedveten om det. Men likheten med Reagan finns i ytterligare en fråga. Den tredje vägens politik skulle, som vi alla vet, leda till lägre arbetslöshet och lägre inflation. Ronald Reagan säger f. n: Aldrig har så amerikanare haft arbete som nu. Så säger man naturligtvis när man vill dölja att det är en hög arbetslöshet. Det är naturligt att det är fler amerikanare som arbetar nu än det var tidigare när de var färre. Så är det också i Sverige. Aldrig har så många svenskar varit i arbete, säger herr Palme. Varför? Jo, precis som Ronald Reagan vill herr Palme dölja att vi aldrig haft en så hög total arbetslöshet i relation till hur många som borde ha haft jobb. Jag måste säga att herr Palme är en duktig lärjunge, och jag förstår att herr Palme är tacksam. Allt det ni åstadkommit beror på den högkonjunktur som är ett resultat av att den amerikanska politiken öser ut extra utgifter i form av skattesänkningar och högre utgifter men inte vill hålla igen genom att spara på budgeten. Det är basen för den lilla framgång ni haft i vissa speciella sektorer av svensk ekonomi. — Så mycket för arbetslösheten! Den totala arbetslösheten i Sverige är i dag högre än den varit förut, och det är under den socialdemokratiska regering som i valrörelsen lovade något helt annat och gav ett helt annat intryck. Har ni fått det bättre? — ställ den frågan till de 328 000 som står utanför den reguljära arbetsmarknaden! Inflationen då, herr Palme? Ni skulle ju få ned den till 4 96 i år. När jag hörde herr Palmes tal slog det mig att Olof Palme nog inte har sett alla de pressmeddelanden som spreds från regeringskansliet i går kväll. Jag kan förstå det — det var mörkt, de kom hastigt och sent, och de var många. Men där heter det att ni redan i år kommer att uppnå ert totala inflationsmål på 7 Jo. Av ert ambitiösa inflationsmål om 4 96 blir det kanske det dubbla innan årsskiftet är här! Er chans att inflationen inte skall bli det dubbla är att oljepriserna faller. Det kan socialdemokraterna inte göra mycket åt, även om herr Palme säkert kommer att ta åt sig äran också för det — det ligger i linje med den globala synen. Det enda ni egentligen gör är att ni köper dyr olja från Iran — ni gör alltså verkligen inte någonting åt rätt håll i den frågan heller! Men hur är det nu med inflationen? Jag har mina uppgifter från Economist, och de gäller världens tolv ledande industriländer. De länder som har lägre inflation än Sverige är Australien, Belgien, Canada, Frankrike, Västtyskland, Holland, Japan, Schweiz, Storbritannien och Förenta staterna. Ett land har högre inflation — det är Italien. Uppgiften är alltså ur Economist och gäller de tolv ledande länderna. Det skall bli oändligt intressant att höra statsministern räkna upp vilka länder som har högre inflation än Sverige under den regering som utsett inflationen till sin värsta fiende! Ni skall snart få höra statsminister Olof Palme med stolthet tala om att Sverige har lägre inflation än ett antal länder — Island, Grekland och en del andra; det är riktigt, men det är inte främst med dem vi tävlar. Ladda upp nu, herr Palme! Det sitter tio man vid sidan av herr Palme som är beredda att ta fram uppgifter om vilka länder som de facto har högre inflation än Sverige. Men, tro mig! Det är inte våra främsta konkurrentländer; det är de som Economist räknat upp som världens tolv ledande industrinationer! — Så mycket har ni lyckats med i den delen. Låt mig sedan, herr talman, som hastigast — min taletid är nästan slut — säga att det inte är fråga om att sälja ut någonting. Det är fråga om, Olof Palme, att världens största offentliga sektor — den har vi i Sverige — skall öppnas för konkurrens, öppnas för initiativ, att det skall bli möjligt för människor att också driva sådan verksamhet i privat regi. Vi skall ha insyn, och det skall vara kontroll av att sådant sker i rimliga former. Ni är livrädda för den konkurrensen — när det blir sådan konkurrens visar det sig ofta att den privata verksamheten är bättre. Tacka för att ni måste ta till glåpord i stället för sakargument!

Herr talman! Jag är naturligtvis inte ett dugg överraskad av att statsministern försöker lyfta fram de framgångar som svenskt näringsliv haft i form av exportökningar och produktionsökningar. Det vore närmast en sensation om inte statsministern åter och åter framhöll dem. Men till det är att säga att om vi inte, med de båda stora devalveringar som företagits och som sedan åtföljts av en högkonjunkturutveckling, skulle ha fått ett uppsving i produktionen och i exporten hade det varit helt katastrofalt. Men glöm inte bort att det är kombinationen av de långtgående devalveringarna och högkonjunkturen som ger detta!

Vad har regeringen för recept inför denna situation? Tredje vägen talade statsministern om. Ja, hittills har tredje vägen, bortsett från devalveringarna, egentligen inte varit någonting annat än ständiga skattehöjningar. Min taletid är begränsad; jag kan därför inte en gång till läsa upp den långa listan över era skattehöjningar genom åren, men det är dem som den tredje vägen har karakteriserats av. Sedan säger statsministern att jag och mina kolleger talar om besparingar meniinte anger vilka de är.

Statsministern varnar för lättsinniga löften. Men valrörelsen från socialdemokraternas sida präglades ju, som framhållits tidigare här i dag, av löften — löften om att få ned arbetslösheten, löften till barnfamiljerna, löften till pensionärerna, löften om reallöneökningar. Under hela er oppositionstid gick ni dessutom ständigt emot åtgärder som var ägnade att hålla nere budgetunderskottet — ni ville inte heller då biträda förslag om besparingar. — Det är en sanning som ni inte kommer ifrån. Ni är alltså fjättrade av er egen oppositionspolitik och av vad ni sade i valrörelsen, och det är tråkigt från svenska folkets synpunkt. Låt mig när det gäller inflationen påminna statsministern om att den under hela 1970-talet i alla västländer utom Västtyskland låg på 10 26. Under 1980-talet har alla västländer med undantag av Italien och Frankrike fått ned inflationen. Jag påminner än en gång om att från sommaren 1981 till september 1982 halverades inflationen i Sverige! När ni tog över steg inflationen igen. Men i våra konkurrentländer fortsätter inflationen nedåt. Det är fakta som statsministern och regeringen i övrigt inte kan komma ifrån. Sedan lade jag märke till att statsministern inte hade något konkret att säga om ett av våra stora problem — försurningen — och vad ni vill göra i det avseendet. Statsministern återkom till samverkan mellan centern och kds. Hur statsministern än försöker svänga sig kommer han inte ifrån att alla tillfrågade grundlagsexperter säger att vi har följt grundlagarna. Olof Palme är tämligen ensam om att hävda — det har han gjort såväl i regeringsdeklarationen som från talarstolen här i dag — att överenskommelserna kring vårt styrelseskick har brutits. Får jag då fråga Olof Palme: Vad är det för överenskommelser vid sidan av den skrivna grundlagen som Olof Palme då åberopar?

Herr talman! Inte överraskande hävdade statsministern att Sverige är på rätt väg. Det är naturligtvis ett värdeomdöme som jag inte kan ifrågasätta. Frågan är bara vad man anser vara rätt väg. Jag har uppenbarligen inte samma värdering som statsministern på den punkten. Om vi tar inflationen, till att börja med, så har Thorbjörn Fälldin, eller om det var Ulf Adelsohn, redan påpekat att vi 1982 följde OECD och EG på vägen ner när det gällde inflationstakten och låg på ungefär samma inflationstaktsnivå som våra konkurrentländer. I dag är den svenska inflationstakten betydligt högre än i våra konkurrentländer. Jag har framför mig ett diagram från prisoch kartellnämndens senaste utgåva om prisutvecklingen. Där framgår att den svenska prisutvecklingen mellan augusti 1983 och augusti 1984 låg på 7,8 20, vilket kan jämföras med mellan 5 och 6 Jo inom OECD eller EG-området. Det tycker inte jag är ett exempel på att Sverige är på rätt väg, utan på fel väg. Låt oss sedan ta arbetslösheten. När socialdemokraterna tog över regeringsansvaret i oktober 1982, ville sammanlagt 274 000 människor ha arbete men kunde inte få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. I dag är det 329 000, alltså en ökning med 55 000 människor. Det är bra att vi i Sverige på olika sätt tar hand om dem som blir arbetslösa. Det skall vi fortsätta att göra. Det har vi gjort under alla år, också då de borgerliga partierna hade ansvaret. Men det som är oroande är att den svenska ekonomins förmåga att skapa jobb för dem som vill ha jobb har blivit sämre mellan oktober 1982 och september 1984. Då skall vi ändå komma ihåg att vi i oktober 1982 befann oss i slutfasen av den längsta och djupaste lågkonjunkturen under efterkrigstiden. I dag befinner vi oss mitt i en internationell högkonjunktur. Det är ett dåligt resultat när en regering under sådana förhållanden får upp arbetslösheten till en högre nivå. Jag togi mitt inledningsanförande upp ett antal frågor. Olof Palme klagade på att det inte fanns några konkreta förslag i våra inlägg. I mitt anförande fanns en rad konkreta förslag. Jag vill gärna säga ytterligare något om dessa förslag. Jag ställde en fråga till statsministern som han ännu inte har försökt att svara på. Jag hoppas att han får tillfälle till det i kommande repliker. För det första tog jag upp förslaget om ett eget rum eller en egen bostad för gamla och handikappade. Jag håller med statsministern om att utrymmet för reformer är utomordentligt begränsat. Vi måste vara mycket försiktiga med att ställa ut vallöften. Det är just på denna punkt som vi har lärt oss så mycket av de dåliga exempel som statsministern gav på den tid då han var oppositionsledare. Han kände inga hämningar när det gällde att ställa ut löften. Därför har han också tvingats svika många av dessa löften. Jag tycker att det finns ett löfte som jag ändå är beredd att ställa ut och som vi i folkpartiet är beredda att stå för, och det är att vi skall arbeta för rätten till ett eget rum för gamla och handikappade som måste vistas på institutioner. Där har socialdemokraterna och regeringen gjort en annan prioritering och sagt att det man vill satsa på från regeringens sida är förbättrade delpensionsförmåner, vilket kostar ungefär en halv miljard kronor per år. Vi tycker att det är viktigare att satsa denna halva miljard på att ge gamla och handikappade rätten till ett eget rum. Jag vill fråga Olof Palme ännu en gång: Delar socialdemokraterna och regeringen den uppfattningen, eller vidhåller ni att det är viktigare att satsa på delpensionen än på gamlas och handikappades boendemöjligheter? För det andra tog jag upp marginaleffekterna. Socialdemokraterna har genom att bygga ut bostadsbidragen förvärrat marginaleffekterna för många människor och gjort det svårare för de kvinnor som går ut på arbetsmarknaden att få något över av de pengar de tjänar ihop. Som jag nämnde finns det extremfall där marginaleffekten på hela den inkomstökning man får när man går från inget arbete till halvtid eller från halvtid till trekvartstid blir den att man faktiskt inte får mer än en enda krona över av en intjänad hundralapp. Jag tycker att det är exempellöst att det skall förhålla sig på detta sätt i ett land där man hävdar att man vill ha rättvisa mellan kvinnor och män. Jag berörde också frågan om marginalskatterna och valde mina ord noga när det gällde att beskriva det nuvarande tillståndet. Jag sade så här: ”Även efter 1985 har Sverige världens mest progressiva inkomstskatteuttag. Progressiviteten i det svenska skattesystemet har blivit orimlig. Jag vill påstå att vi här har att göra med ett av de absolut största ekonomiskt-politiska problemen. Skattereformen från 1982 räcker inte. Progressiviteten måste ner ytterligare.” Jag frågar statsministern: Delar han den bedömning som jag här har redovisat, och vilka åtgärder kommer i så fall regeringen att föreslå?

Herr talman! Ulf Adelsohn sade att jag låter som Reagan. För ett par veckor sedan sade Adelsohn att han inte har några invändningar mot Reagans politik. Då kan ju Adelsohn nedlägga verksamheten och åka till Rio och ha det skönt i stället, så är allting bra. Fälldin sade att han skulle spara pengar. Men centerns motioner, som vi noga har analyserat, innebär att budgetunderskottet ökar med 7 miljarder kronor. Till det kommer alla de miljarder i löften som centern i dag spred ut. Jag förstår att Fälldin känner sig trängd och har dåligt samvete för kds-samarbetet, som vi har betecknat som ett kringgående av grundlagen och som i folkmun kallas för fiffel. Fälldin frågar: Vad är det för uppgörelse? Jag var inte med, men Ingvar Carlsson var socialdemokratins representant i de överläggningarna. Ingvar Carlsson kommer i eftermiddag upp i talarstolen. Jag uppmanar Fälldin: Sitt i bänken, lyssna noga på Ingvar Carlsson och bemöt honom om ni kan! Det är alltid trevligt — i alla fall intressant — med en ny folkpartiledare. Det är min femte, eller sjätte om man räknar med Wikström. Westerberg inledde med att tala om socialdemokratins svek. Han hänvisade då särskilt till sitt besök på Ludvig Svenssons gardinfabrik. Jag läste om Westerbergs besök där. Såvitt jag kunde förstå var Ludvig Svensson ett företag med god omsättning, god vinst och goda framtidsutsikter som på de två senaste åren har ökat antalet anställda med 50 personer. Detta var väl ett utomordentligt exempel på att vår politik har gett mer svängrum för arbete och produktion i det svenska samhället. Svek, säger Westerberg. Vi behöver många sådana ”svek”. Ett sådant ”svek” till — höll jag på att säga — och folkpartiet är definitivt förlorat. Jag tycker att han kunde åka till många fler fabriker i Sverige och stå utanför och säga: ”I denna fabrik har 50 personer nyanställts som en konsekvens av den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Vilket förräderi! Under den borgerliga regimen sparkade de 50 personer om året. Det var tider det.” Jag förstår inte vad han menar egentligen. 40 miljarder kronor skulle Westerberg spara enligt hans eget förslag i fjol — det han blev folkpartiledare på. I dag har han egentligen bara kommit med löften. Det låter bra, det låter utmärkt, att alla gamla och handikappade skall få eget rum. Men jag blev genast misstänksam när Westerberg ställde detta mot ett annat förslag, nämligen att förbättra deltidspensionen, framför allt för utslitna kroppsarbetare, som behöver denna. Han sade aldrig att det är viktigare med enskilda rum än att gå emot en höjning av bensinsskatten, att han avstår från marginalskattesänkningar, att han avstår från sänkningar av förmögenhetsskatten och företagsskatter och sådant. Han spelade ut en svag grupp. De utslitna kroppsarbetarna, som behöver delpensionen, spelade han ut mot de gamla, som behöver ett eget rum. Det ger på sätt och vis en bild av det nya, högerbetonade, folkpartiet. Det är inte meningen att vi andra skall göra det offret, tydligen. Att inflationen sjunker har ni inte kunnat bestrida. Låt mig utmana er till en ädel tävlan. Under den borgerliga perioden var den genomsnittliga inflationen 10,5 20. Det vet vi nu. Jag påstår att inflationen under dessa tre socialdemokratiska år kommer att bli klart lägre. Håll emot, om ni vågar! Den här debatten är oppositionens stora chans att lägga fram sitt alternativ. Det är ju detta den här debatten är till för. Vad regeringens alternativ är vet vi redan. Det har vi redovisat för riksdagen. Det visar sig att ni är emot den socialdemokratiska politiken på i stort sett alla punkter. Något eget alternativ har ni inte visat upp. De borgerliga partierna är oeniga i de flesta stora frågor.

Vi har dåliga erfarenheter av hur det gick förra gången ni försökte. Det blev då sex års långbänkar med fyra olika regeringar, två regeringskriser och en total handfallenhet inför vårt lands växande problem. Ni försökte med enpartiregering, det gick inte, med tvåpartiregeringen, det gick ännu sämre, med trepartiregering, det gick inte alls, och nu försöker ni att locka med en fyrpartiregering med den här något beskäftige herr Svensson som socialminister. Det är ju inget frestande erbjudande precis. Ty vad är det egentligen de borgerliga partierna står för? Är det inte helt enkelt samma gamla trötta politik som ni försökte föra mellan 1976 och 1982 — den politik som Ulf Adelsohn med en viss rätt karakteriserat så här: ”Den var inte mycket att hurra för.” Det blev inga ”bravo” för den. Vad var det som hände? Ni lät våra gemensamma finanser förfalla. Ni drog på det svenska folket en statsskuld på 400 miljarder kronor och ett årligt budgetunderskott på nästan 90 miljarder kronor, dvs. en latent årlig skatteskuld på mer än 10 000 kr. per invånare i Sverige. Det var vad ni överlämnade till oss. Egentligen skulle ni förbjudas att tala om skatter. Vi klarar ju att hålla skattekvoten oförändrad; vi höjer en del skatter och sänker andra. Men vi håller alltså skattekvoten oförändrad, trots att vi fick ärva denna mycket stora skatteskuld från er vanskötsel av Sveriges ekonomi. Är det så ni skall göra igen? När ni sent omsider upptäckte vanskötseln, var ert recept att låta pensionärer, barn och sjuka betala era skulder. Värdesäkringen skulle urholkas, karensdagar införas och barnomsorgen rustas ner. Det var ju precis de lösningar som väljarna förkastade 1982. Väljarna var trötta på er misslyckade politik och den förtorkade åtstramning som ni försöker pressa på dem. Men det är precis samma stigar som ni trampar igen. Jag försökte höra om det fanns några positiva signaler, om ni tillsammans med oss ville vara med och i alla fall lyfta landet ur krisen. Men jag har hört glåmighet, gnäll, krav på nedrustning och nedskärning i allmänna ordalag samtidigt med braskande löften om sänkta skatter och ökade utgifter på andra områden. Vad är det ni skall ge er på, om ni skall skära? Ulf Adelsohn har blivit något slags kommendant för det borgerliga lägret, utnämnd av sina bröder. Det är väl han som skall ge svaren, och Fälldin och Westerberg är inte mycket att lyssna på längre. I våras sade Ulf Adelsohn att vi skall ned med den offentliga sektorn till 1969 års nivå. Det låter inte så farligt. Faktiskt skulle det betyda att 200 000 äldre och handikappade skulle förlora sin sociala hemhjälp. 300 000 personer skulle förlora sin färdtjänst. Hundratusentals pensionärer skulle förlora sina pensionstillskott på 30 000 kr. per år. En miljon ATP-pensionärer skulle förlora sin ATP. 325 000 platser på daghem, fritidshem och familjedaghem skulle försvinna. Tandvårdsförsäkringen skulle skrotas, de sjuka skulle få 10 96 lägre sjukpenning. Ingen skulle få delpension. Insatserna för handikapphjälpmedel skulle halveras, osv. Det är vad det här allmänna talet om att vi skall ned med den offentliga sektorn till 1969 års nivå konkret innebär, om man försöker omsätta det i vad det betyder för de vanliga medborgarna. Det går att säga, men menar ni det? Ja, det är klart att om ni skall genomföra alla era våldsamma skattesänkningar så måste ni. Men jag är alldeles övertygad om att när svenska folket får klart för sig detta, så avvisar man en sådan brutal högerpolitik — avvisar en borgerlighet som återigen icke förmår samla sig kring ett redovisat alternativ.

Fru talman! Det är egentligen intressantare att höra vad Olof Palme inte talar om — för där anar man svagheterna och luckorna i den här regeringens politik. Det må ju vara ursäktat oppositionen att vi kritiserar och granskar regeringens politik, särskilt som ni i går kväll i höstmörkret kom med er senaste skattechock. När det gäller värdesäkringen av pensionerna har jag ännu inte hört något svar på frågan vad det var för förslag ni lade fram i går — i skydd av alla andra kanoner. Vad var det som Sten Andersson presenterade? Jag har nu hört som kortast på Ekot, och det var ju en bra nyhetsprestätion av Ekoredaktionen. Men vilka förbättringar för Sveriges pensionärer var det i det här utredningsförslaget? Olof Palme säger inte ett ord om att ni lägger era skatteökningar så att pensionärerna inte skall få kompensation. Arbetslösheten just nu talar inte heller Olof Palme om. Vi kommer inte runt detta: 328 000 människor utanför den reguljära arbetsmarknaden är 328 000 människoöden — det är fråga om människor. Det talar alltså inte Olof Palme om. Sedan sade han att vi skall ha en ädel tävlan. Under de borgerliga åren var inflationen genomsnittligt högre än under de socialdemokratiska. Men det kan väl ändå inte förhålla sig så att en man som varit aktiv så länge i svensk politik och statsminister under så många år inte är underkunnig om det faktum att det är i förhållande till utlandet som vår konkurrenskraft avgörs. Det är ju vår inflation i förhållande till omvärldens som avgör Sveriges förutsättningar att konkurrera. Antingen är Olof Palme okunnig om detta, och det vägrar jag att tro — det kan han inte vara — eller också försöker han bara på ett enkelt sätt bluffa. Jag har räknat upp de länder som nu har mindre köpkraft än Sverige. Olof Palme har ännu en replik kvar. Tala då om vilka länder det är som har högre inflationstakt än Sverige, så att vi får en jämförelse som visar att ni har lyckats bättre. För kom ihåg att under de borgerliga åren var inflationen i genomsnitt minst lika hög i omvärlden som den var i Sverige. I dag är det tvärtom. I princip kan man säga att omvärlden i dag har hälften så hög inflation som Sverige, och då avser jag de viktiga konkurrentländerna. Olof Palme kommer säkert att tala om vilka länder det är som i dag har högre inflation än Sverige för att visa hur framgångsrika ni har varit. Men i själva verket är ju hela er inflationsbekämpning ett fiasko, och fiaskot beror til syvende og sidst på att er politik driver upp inflationen. I ett läge där ni har hjälp av omvärlden, där inflationen sjunker i omvärlden, driver ni med era beslut upp inflationen. Ni driver upp den genom era skatteökningar, genom utökning av den offentliga sektorn och vägran att hålla statsutgifterna nere. Jag kan, precis som Thorbjörn Fälldin gjorde, ställa följande fråga: Läser inte någon i regeringskansliet våra motioner om besparingsförslag? Vi trodde inte att vi skulle behöva räkna upp dessa inför kammaren gång efter annan, utan vi trodde faktiskt att regeringen läste dem. Det är möjligt att det i stället är för hoppfulla anspråk på statsministern och hans kansli att man skall läsa vad vi skrivit. Det är kanske under er värdighet. Ta bara bensinskattehöjningen. Tror ni inte att den påverkar inflationen? Tror ni inte att den påverkar människors vardag? Ni skäller på oss i alla tonarter för att vi vill hålla igen när det gäller utgifterna. Det vill vi av det skälet att vi måste minska statsutgifterna för att på det sättet kunna minska statsskulden och budgetunderskottet. Vi vill gå den vägen. Ni höjer i stället skatterna. Skillnaden är bara den att ni utökar den offentliga sektorn och minskar den fria bas som skall försörja hela vår offentliga sektor. Bilisterna har hittills fått uppleva att skatterna höjts med 1,4 miljarder kronor. Det gäller då en höjning av bilaccisen, särskild avgift på bensin, en bensinskattehöjning och från den 1 januari en höjning av fordonsskatten med hela 24 96. Nu höjer ni bensinskatten med ytterligare 50 öre, eller 2,5 miljarder kronor. Det blir en ökning med 4 miljarder kronor under er regeringstid. Tror ni inte att detta märks? Vad säger de kommunister från Norrland som snart skall hem och försvara det här och som skall förklara att de varit med på detta? Vad säger de socialdemokrater som skall försvara det här? Hela tiden drabbas ju just en sådan grupp som bilisterna. Sedan beträffande elskatten. Tror ni inte att den påverkar situationen? Ni griper återigen in. Ni gör elektriciteten dyrare. Samtidigt som man när det gäller både Forsmark och Oskarshamn 3 skall fasa in de sista reaktorerna och vi därmed rimligtvis får el som kunde exporteras, lägger ni på skatt så att det kanske blir svårt att exportera el. Kanske blir det därmed så, att den övergång från olja till el som vi ur bytesbalanssynpunkt vill ha inte går att genomföra. Tänker ni inte på sådant? Bryr ni er inte om sådant? Är allting sådant irrelevant för denna regering som i sitt upphöjda majestät alltid vet bäst och som lätt föraktfullt uttalar sig om sina motståndare. T.o.m. den stackars Alf Svensson som inte ens har replikrätt är nu litet beskäftig. Vänta med att angripa honom, herr Palme, till dess att han har chans att försvara sig. Det är ”good sportsmanship” både på och utanför fotbollsplanen. Sedan vill jag avslutningsvis, fru talman, säga att vi alla vill lyfta landet ur krisen. Jag misstror inte er, och jag tror inte heller att ni misstror oss. Skillnaden är bara den att vi har helt olika utgångspunkter. Där ni vill utöka den offentliga sektorn vill vi minska den. När ni vill öka skattetrycket vill vi minska det osv. Jag kan anföra exempel på punkt efter punkt. Vi moderater har partistämma nästa vecka. Statsministern kommer då att få rikligt med tillfällen att följa det program som vi lägger fram och som syftar till att lyfta Sverige ur den kris som vi väl alla vill få landet ur. Vi vill främst göra det, Olof Palme, genom att minska vår statsskuld och vårt budgetunderskott. Vi vägrar nämligen att acceptera att nästa generation svenskar skall betala inte bara för dem som då har det svårt och som är sjuka och gamla utan också för det överflöd som vi i dag unnar oss. Det är kanske det viktigaste, alltså att visa solidaritet gentemot nästa generation — inte så mycket gentemot just dem som i dag har röster att kunna hålla er fast vid taburetterna.

Fru talman! Till Lars Werner vill jag säga att han kan känna sig fullständigt lugn. Nu som tidigare gäller att centern deltar i en regering endast under förutsättningen att denna regering kommer att föra en politik som centern är beredd att ta det politiska ansvaret för. Sedan är för oss personfrågorna andrahandsfrågor. Till Olof Palme, som också tog upp detta, vill jag tillägga att det finns tecken som tyder på att han har andra värderingar i det avseendet. Statsministern tog upp detta med pensionärerna och försökte göra ett stort nummer av att det skulle utgå 2 000 kr. till pensionärerna. Men det är ju ett måste, om inte pensionärerna skall förlora fullständigt på den höjda inflation som blivit ett faktum sedan socialdemokraterna fick regeringsansvaret. Det fattas bara att pensionärerna inte skulle få dessa 2 000 kr.

Inflationen kan vi tvista länge om, men faktum kvarstår: under den tid som ni hade regeringsansvaret har inflationen gått kraftigt neråt i våra konkurrentländer, medan den har gått upp här, och denna skillnad har ökat — det är vad som skapar bekymren med vår konkurrenskraft. Olof Palme försökte påstå att vår motioner i vintras skulle ha inneburit att budgeten hade försämrats med ett antal miljarder. Men kammarens ledamöter kan ju erinra sig hur socialdemokraterna förde debatten när motionerna behandlades. Då försökte man göra gällande att om våra motioner bifölls skulle våldsamma olyckor drabba människorna.

Jag lade återigen märke till att statsministern inte hade anledning att använda ens några sekunder för att ge något konkret besked i försurningsfrågan, om man från regeringens sida var beredd att vidta några åtgärder. När tyskarna vågar gå fram med åtgärder, trots sin bindning till EG, vad är det då som gör att den svenska regeringen sitter och observerar en förfärande utveckling nere i Tyskland och begynnande skogsdöd i Sverige och inte redovisar några konkreta åtgärder för riksdagen? Vi har ju i vart fall inte bindningen till EG. Till sist om detta med kds: Jag upprepar — och st? .sministern har inte kunnat motsäga mig — att alla tillfrågade experter på Sveriges grundlag säger att grundlagen har följts till punkt och pricka. Så frågar jag då — med hänvisning till en formulering i regeringsdeklarationen och en formulering som statsministern använde nyss i denna talarstol — vad det är för överenskommelser som vi skulle ha brutit mot. Då inträffar det enligt min mening fullständigt fantastiska att statsministern säger: Jag vet inte vilka de är, för jag var inte med, men vice statsministern var med, så han vet och kommer att redovisa. Ärade kammarledamöter! Det som statsministern säger är för mig en fullständigt svindlande tanke. Han säger nämligen att vi har en grundlag med dess förarbeten, som är helt offentliga, kända av alla. Denna grundlag har nu alla experter läst, och de säger att centerpartiet har handlat i överensstämmelse med denna grundlag. Sedan hävdar man från regeringsbänken att det vid sidan om grundlagen skulle finnas överenskommelser om grundlagen som bara ett begränsat antal människor känner till. Vi talar nu alltså om våra grundlagar. Är det någon mer än jag i denna kammare som tycker att det är en fullständigt svindlande tanke, att det skulle finnas överenskommelser som svenska folket inte får tillgång till och att det är så få som känner till dem att inte ens statsministern gör det? Några har tänkt i dessa banor och har intervjuat Gunnar Hedlund och Johannes Antonsson, som sade: Nej, vi har inte träffat några överenskommelser vid sidan om grundlagen. Likväl står statsministern i denna talarstol och påstår att sådana överenskommelser finns.

Fru talman! Detta med vadslagning om inflationen har jag goda erfarenheter av. Jag mötte en av statsministerns kolleger i regeringskansliet i en debatt förra våren, och vi slog då vad, inför en stor publik, om inflationen under 1984. Mitt bud var 8 26 och hans 3,99. Han trodde på regeringen, men det gjorde inte jag. Vadet gällde en middag på Operakällaren som jag nu har börjat se fram mot med allt större tillförsikt. Det är möjligt att också statsministern och jag hittar något att slå vad om — jag tror att jag skulle kunna tjäna ihop till flera middagar på det sättet. Olof Palme tog upp Ludvig Svenssons gardinfabrik. Låt mig upprepa vad Olof Palme sade i valrörelsen 1982. Han uttryckte sig av tidningsreferat att döma likadant oavsett var i Sverige han framträdde: Det gäller att få i gång byggandet så att järnverken, cementfabrikerna, snickerierna och naturligtvis Ludvig Svenssons gardinfabrik i Kinna kan komma i gång. Reportern skriver att detta är ett gammalt Palmeskämt, men alltid lika tacksamt. Jag har avsiktligt tagit citatet ur ett reportage ur Arbetet, som troligen inte är en illasinnad skildring av vad Olof Palme sade. Vad som har hänt är att beställningsvolymen från den svenska marknaden över huvud taget inte har ökat hos Ludvig Svenssons gardinfabrik. Man säljer litet mer till utlandet, därför att konkurrenskraften har blivit bättre genom de båda devalveringarna, och det är alldeles utmärkt. Men hemma säljer man inte ett dugg mer än man gjorde 1982, och det var det som Olof Palme lovade på snart sagt varje valmöte överallt i hela Sverige. Det vallöftet har han inte hållit. I sitt anförande sade Olof Palme att det goda som vi gemensamt byggt upp —- daghem, skolor, sjukhus och pensionärshem — skulle i växande utsträckning säljas ut till privata vinstintressen om vi fick bestämma. Han tycks mena att alla de som i dag bedriver sådana här verksamheter enskilt ägnar sig åt något slags ful eller smutsig verksamhet. Det är inte riktigt. Det finns massor på exempel på människor som driver skolor, daghem, sjukhus och pensionärshem enskilt och som i allra högst grad bidrar till människors välfärd i detta samhälle. Jag besökte för en tid sedan ett daghem i Uppsala som heter Närdaghemmet. Det är ett enskilt daghem som alla deltagande parter är mycket nöjda med. Vi känner alla till Sigrid Rudebecks gymnasium och Samskolan i Göteborg — enskilda skolor som älskas av de elever som har gått där och de lärare som har fått chansen att lära ut där. Sophiahemmet i Stockholm är väl inte en verksamhet som bidrar till sämre utan till bättre välfärd för många människor. Bosjöstrands vårdoch konvalescenthem i Skåne vill socialdemokraterna nu lägga ner. Där har erbjudits något som gästerna har varit utomordentligt nöjda med. I stället byggs nu ett flott kommunalt vårdhem för många miljoner kronor i Limhamn. Förtalet mot enskild verksamhet inom det sociala serviceområdet är utomordentligt oroväckande. Det finns hundratals, ja tusentals, människor i Sverige i dag som på ett alldeles utomordentligt sätt bidrar till att ge människor större valfrihet och därmed större välfärd. Hela den bild som socialdemokraterna försöker frammana av att den offentliga sektorn är mjuk, varm och rättvis medan den privata är hård, kall och orättvis stämmer inte med vanliga människors erfarenheter. Var och en som känner till hur småföretag fungerar — de här olika vårdhemmen, daghemmen och annat bedrivs ofta som småföretag — vet att det finns mycket utrymme för mjukhet, värme och rättvisa också i de företagen. Olof Palme tog i sitt anförande också upp miljöfrågorna och ville påskina att socialdemokraterna på detta område kände ett särskilt ansvar. Men, Olof Palme, hur är det med de fyra orörda Norrlandsälvarna, de sista i norra Europa? Vet inte Olof Palme att en utbyggd älv aldrig kan återställas? Forsarna tystnar och ersätts av stenrös. Bördiga strandområden dränks. De här utbyggnaderna kan ge kortsiktiga arbetstillfällen, men när den siste vattenrallaren har åkt hem är älvdalen fattigare än den har varit förut. Andra jobb har försvunnit, förutsättningarna för fiske, turism och rekreation har försämrats. Därför vill jag uppmana Olof Palme: Om ni socialdemokrater vill bli trovärdiga som ett miljöparti, sätt då slutgiltigt punkt för älvutbyggnadsepoken! Olof Palme säger också att jag har ställt personer med brutna ryggar mot dem som bör få chansen till eget rum. Ingenting kunde vara felaktigare. Jag noterade att vice statsministern i sina tal sade att vi inte har utrymme för några stora reformer i Sverige. Det enda som vi socialdemokrater vill satsa på är en förbättrad delpension, sade han. Jag har sagt att jag delar vice statsministerns uppfattning om att utrymmet för reformer är mycket begränsat, men att vi sätter rätten för gamla och handikappade att få ett eget rum framför en förbättring av delpensionen. Man måste ändå kunna diskutera prioriteringar i politiska debatter utan att bli hånad av statsministern. Notera att statsministern ännu inte har svarat på frågorna om en plan för fortsatta marginalskattesänkningar och en minskning av marginaleffekterna som skapar rättvisa åt kvinnorna. Kan statsministern förneka att 55 000 fler människor utanför den reguljära arbetsmarknaden innebär en försämring jämfört med situationen 1982? Folkpartiet vill föra en politik som innebär att vi tar ett socialt ansvar men säger nej till socialistiska experiment. Vi vill ha socialt ansvar utan socialism.

Fru talman! Bengt Westerberg har bekymmer med Ludvig Svensson. Till att börja med anförde han att det var svek när vi sade att det skulle bli svängrum för produktion och arbete i den fabriken. När jag sedan konstaterar att det går mycket bra för Ludvig Svenssons fabrik säger han: Det beror på exporten. Det är väl bra att det säljs gardiner och allt möjligt annat på export! Det betyder att man stärkt konkurrenskraften. Skall det vara ett svek? Jag tycker att Bengt Westerberg nästa han gång han reser kunde åka ned till Volvo och ställa sig utanför Torslandafabriken och säga: Volvo är i kris. De säljer alltför mycket bilar till Amerika. Det är ungefär samma logik. Vi har fått svängrum, arbete och produktion både hos Ludvig Svensson, Volvo och hos en mängd andra företag i landet som det går bra för och som det gick dåligt för under er tid. Visst får en folkpartist göra prioriteringar, men då skall man göra det över hela fältet. Jag tyckte inte om att använda kravet på ett enskilt rum för gamla och handikappade för att slå ut kravet på delpension, som framför allt gäller utslitna kroppsarbetare. Vi kan precis lika gärna göra prioriteringen via bensinskattehöjningen, via marginalskattesänkningen eller via skatten för stora förmögenhetsägare. Vi kan säga: De grupper det här gäller behöver inga förbättringar, utan vi skall använda pengarna för att hjälpa de gamla och de handikappade. Men det gör icke Westerberg. Han talar bara om de utslitna kroppsarbetarna som behöver delpension. Detta är avslöjande för vad som menas med folkpartiets s.k. sociala samvete. Till Fälldin vill jag för det första säga att Svante Lundkvist kommer att ta upp försurningsfrågan. För det andra vill jag säga att om vi klagar på centern, beror det just på att det under er tid i regeringsställning var så uselt ställt i fråga om budgetunderskottet. Jag tycker att Fälldins inlägg hör till det tristaste jag har varit med om i mitt politiska liv. Alla vet ju att vi träffade en uppgörelse om småpartispärren. Det är därför Fiskesjö år ut och år in försvarat spärren. Varenda statsvetare har också sagt att centern nu kringgått grundlagen genom uppgörelsen med kds. Jag hävdar att det är bättre att Ingvar Carlsson, som själv var med och i månader förhandlade om den här saken, för debatten. Då uppför Fälldin ett indignationsnummer som är totalt grundlöst och säger att tydligen var uppgörelsen hemlig, och man vågar inte tala om den. Jag kan förstå att Fälldin är trängd, om han har bedrivit skumraskaffärer, vilket jag anser att det här är, och om han har förpestat förhållandet mellan partierna när det gäller demokratins spelregler. Men det får ändå vara någon måtta på uselheten i argumentationen. Och var inte rädd — sitt och lyssna på Ingvar Carlsson! Till Adelsohn: Den moderata kritiken mot skattehöjningar är inte trovärdig. När ni själva satt i regeringsställning höjdes skattekvoten från 48,5 Jo 1976 till 51 20 1981. Där ligger den still. Ni höjde under era regeringsår 74 skatter. Till att börja med skedde det var fjärde vecka, sedan blev det var fjortonde dag. Sommaren 1980 beslutade den borgerliga riksdagsmajoriteten med en rösts övervikt om den största skattehöjningen i modern svensk historia. Det gällde 12 olika skatter — i dagens penningvärde 12 miljarder kronor. Ni genomförde 20 höjningar av olika arbetsgivaravgifter. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna steg från 24 till 33 26, osv. Och felet med er var att ni trots detta inte kunde hålla ordning på utgifterna — de steg med 5,5 Yo per år. Vi har fått ordning på budgeten. Det finns många självbekännelser att göra på moderaternas stämma. Sammanfattningsvis kan jag säga att vi har hört klagolåt. Vi har fått många frågor. Det förutsätts tydligen att det bara är socialdemokraterna som kan ge svar och som kan regera landet, eftersom ni inte har förmått ange någon som helst alternativ politik. Jag vill principiellt säga att från socialdemokratins sida har jämlikhetstanken alltid varit det nav kring vilket våra politiska ansträngningar kretsat. Vi har steg för steg byggt upp en offentlig sektor som garanterar täckning av grundläggande mänskliga behov: rätten till vård, till kunskap och utbildning, till sociala skyddsnät och till en värdig ålderdom. Vår strävan har varit lika rätt och lika möjligheter för alla. Vi har sagt att alla människor skall kunna få del av välfärden, oberoende av inkomst och bostadsort, och att alla samtidigt skall vara med och betala för detta. Vi har skapat en grundskola som erbjuder samma kvalificerade undervisning i Malmberget som i Malmö och en gymnasieskola som tar emot 85-90 96 av alla ungdomar. Vi har skapat en sjukvård, öppen och lika för alla. Vi har byggt upp en sjukförsäkring, en arbetslöshetsförsäkring och en föräldraförsäkring. Vi har byggt upp ett pensionssystem, som ger oss möjlighet att leva hyggligt och självständigt även när vi blir äldre. I stället för fattighus och undantagsstugor har vi infört folkpension och ATP och kommunala bostadstillägg, byggt servicelägenheter och ålderdomshem samt anställt hemsamariter. I stället för en sorts vård för direktörer och en annan för metallarbetare och kontorister har vi skapat samma kvalificerade vård för alla, en vård där sjukdomen avgör behandlingen, inte patientens titel eller inkomst. Under fyra decennier har vi varit med och byggt upp ett starkt och rättvist Sverige. Visst finns det en värme i den offentliga sektorn, som jag inte tycker att Bengt Westerberg skall tala så nedlåtande om. Visst gör de offentliganställda ett fint och rejält jobb, som Ulf Adelsohn inte skall uttala sig nedlåtande om. Det finns en värme, som bygger på att människor ställer upp för varandra. Under denna långa uppbyggnadsperiod har det varit riktigt och nödvändigt att lita till central planering och nationell styrning. Men nu behövs i en delvis annan situation mer lyhördhet och anpassning, en inbjudan till delaktighet och medverkan från patienter och anhöriga, föräldrar och elever samt andra. I en gymnasieskola skall man kunna satsa mer på estetiska ämnen och i en annan mer på andra ämnen. Inom ett landsting kan man satsa på hemsjukvård, inom ett annat mer på avskildhet och en egen vrå för de sjukhuspatienter som så önskar. Det är detta som civildepartementets försöksverksamhet med frikommuner handlar om: hur vi skall kunna inom den offentliga sektorn erbjuda flera alternativ och delat ansvar. Det är detta som frihetsdebatten handlar om: vilka som skall vara med och bestämma om vad, frihet för vem och till vad. Det finns dem i denna kammare som hävdar att frihet och jämlikhet inte går att förena, att mångfald samt lika rätt och möjligheter utesluter varandra. Deras budskap innebär i praktiken att endast ett ojämlikt och orättvist samhälle kan befria människorna. Det finns dem i denna kammare närstående personer som t.o.m. hävdar att den som lever i svält och elände i Calcuttas rännstenar är att betrakta såsom en fri människa i motsats till en del av dem som bor i Upplands Väsby och Emmaboda. Det finns också dem i denna kammare som hävdar att den offentliga sektorn och våra socialförsäkringar är ett mått på vår ofrihet, dvs. att vår sjukvård, vår skola, våra barnbidrag, våra sjukersättningar, vår barnomsorg och vårt pensionssystem skulle minska människors möjligheter att njuta av ett fritt och rikt liv. I bjärt kontrast till dessa uppfattningar står det socialdemokratiska frihetsbegreppet. Ty för oss har friheten alltid varit förenad med jämlikhet. För oss har det varit självklart att varje politiskt förslag måste prövas med frågan: Frihet för vem? För den som redan har breda marginaler, stor rörelsefrihet och möjlighet att välja och vraka eller för den som är fångad i otrygghet i jobbet och dålig ekonomi? Moderaterna försöker med konstiga teoretiska resonemang bevisa att människorna i Sverige är ofria. Jag tror inte att människorna känner igen sig. De förstår inte hur den sociala välfärden kan vara ett hot mot friheten. Det förstår inte hyresgästen som får vara med och bestämma över sin lägenhet, arbetaren eller tjänstemannen som är med och bestämmer på jobbet, pensionären som lever hyggligt också efter 65 år, kvinnan som har chans att kombinera yrkesliv och familjeliv eller den rullstolsbundne som får vara med och leva ett rikt liv. Alla dessa och hundratusentals andra är de levande motsägelserna, de som omkullkastar högerns bild av ett samhälle där friheten sitter trångt.

Fru talman! Vid de många TV-sändningarna från den socialdemokratiska partikongressen förekom det alltid ett plakat med en uppåtriktad pil och texten ”Sverige på rätt väg” — ett budskap som statsministern återkommit till här i dag. Jag har funderat mycket på vad det kan betyda. Det är visserligen åtskilligt i Sverige som går uppåt, men i de flesta fall tycker jag nog inte att det är rätt väg. Kan det vara statsskulden regeringspartiet tänker på? Den går onekligen uppåt. Under de två år socialdemokraterna suttit vid makten har statsskulden stigit från 330 till 530 miljarder kronor. Fortsätter den takten under resten av mandatperioden, blir det nästan en fördubbling fram till valet. Trots statsministerns tal om att vi blivit herrar i eget hus igen har statens utlandsskuld efter socialdemokraternas återkomst till regeringsmakten vuxit från 80 miljarder till 135. Den tillfälliga förbättringen av bytesbalansen har inte — tvärt emot vad Olof Palme sade tidigare — kunnat hindra att statens utländska skuldsättning ökar t.o.m. snabbare än den totala statsupplåningen. Totalt sett har Sveriges nettoskuld till utlandet ökat från ca 95 miljarder i september 1982 till över 170 miljarder två år senare. Vid sin nyligen företagna genomgång av den svenska ekonomin påpekade tidningen Economist att Sveriges utlandsskuld per invånare nu är tre gånger så hög som det krisdrabbade Brasiliens. I sin finansplan från början av året förutsåg regeringen att räntorna på statsskulden under det budgetår som nu pågår skulle bli ca 65 miljarder. Den siffran justerades i den reviderade finansplanen ned till ungefär 60 miljarder. Vi moderater anförde i finansutskottet att den under våren aktuella ränteoch valutautvecklingen motiverade att man åtminstone höll fast vid den ursprungliga prognosen. Riksrevisionsverket har nyligen givit oss rätt genom att uppskatta räntekostnaderna för statsskulden under budgetåret till 68 miljarder. Det betyder att nästan hela budgetunderskottet nu utgörs av räntebetalningar. Än värre är att dessa betalningar tar i anspråk nästan en tredjedel av statens skatteinkomster. Höga skatter och stora statsutgifter brukar ibland försvaras med att man ju ändå får något för pengarna i form av utbildning, vård och annan offentlig service. Men för de räntor vi betalar får vi ingenting alls — eller rättare sagt, det har vi redan tidigare fått utan att då kunna eller vilja göra rätt för oss. Det här med miljarder blir ju lätt litet svårbegripligt. Problemets storlek kanske blir tydligare, om man säger att en fyrapersonersfamilj har en andel i statsskulden på mer än en kvarts miljon och att den stiger till 300 000 om ett år. Denna börda skall bäras vid sidan av lånet på villan och kanske avbetalningskontraktet på bilen. För även statens skulder måste betalas av enskilda människor. Finansiering av budgetunderskottet med statsupplåning är inget annat än ett sätt att uppskjuta skatten. Men den där pilen på affischen kanske vill påminna om att även skatterna har gått upp kraftigt under de senaste två åren? Efter regeringsskiftet har socialdemokraterna höjt eller infört 63 skatter till en sammanlagd summa av drygt 26 miljarder. Det motsvarar ett ökat skatteuttag med ca 7 000 kr. per hushåll. De i går presenterade skattehöjningarna betyder alltså en ytterligare avbränning på drygt 1 000 kr. Värdet av marginalskattesänkningarna 1983 och 1984 äts snabbt upp av det urholkade inflationsskyddet och avdragsbegränsningen. Enligt vad socialdemokraterna, centern och folkpartiet beslöt den underbara natten skulle 1985 brytpunkten, dvs. gränsen för 50 26 marginalskatt, där också avdragsbegränsningen börjar verka, vara 129 600 kr. Med ett fullständigt inflationsskydd hade den varit 137 600 kr. Efter socialdemokraternas senaste försämringar blir brytpunkten nu 124 800 kr. Urholkningen av inflationsskyddet gör att allt fler inkomsttagare hamnar över brytpunkten och därmed drabbas av avdragsbegränsningen. Jämfört med om fullt inflationsskydd hade funnits skärps marginalskatten för den som tjänar 75 000 kr. nästa år med 11 procentenheter — från 34 till 45 96. Vid 150 000 kronors inkomst stiger den från 55 till 64 96. Slutresultatet av den s.k. skattereformen blir att det totala skatteuttaget sammanlagt över de tre åren ökar med nästan 9 miljarder. Som om detta inte vore nog, föreslår nu regeringen en ny fastighetsskatt, som särskilt drabbar småhusägarna. Dessa har under senare tid fått se sin situation kraftigt försämrad. Ovanpå höjda räntor, kommunala taxor och värmekostnader kommer alltså nu ytterligare en skatteskärpning. Vi moderater kommer att rösta emot förslaget till fastighetsskatt när det kommer upp här i kammaren. Vi kommer också att verka för att det efter en borgerlig valseger nästa år blir en av den nya regeringens första uppgifter att avskaffa fastighetsskatten. Pilen på affischen kanske skall erinra om att priserna stiger? Trots att regeringen försöker ge intryck av motsatsen, har inflationen inte minskat under de senaste två åren. När socialdemokraterna återkom till regeringsmakten var inflationstakten knappt 8 26 på årsbasis, och det är den nu också. Det verkligt allvarliga är att fram till regeringsskiftet följde Sverige den internationella inflationen nedåt. Sedan dess har den genomsnittliga prisstegringen i OECD-länderna sjunkit till ca 5 96. I USA och Storbritannien är den lägre, och i Tyskland och Japan ligger den på endast ca 2 96. Den stora skillnaden i inflationstakt mellan Sverige och viktiga konkurrentländer betyder att den kostnadsfördel som den stora devalveringen gav snabbt försvinner. Trots regeringens skryt är det ett obestridligt faktum — vilket redan har påtalats av Ulf Adelsohn — att det bland industriländerna nu bara är Italien som har en snabbare prisstegring än Sverige. När finansministern våren 1983 förklarade krig mot inflationen och satte målet att den skulle ned till 4 2 i slutet av 1984, betydde det att takten i prisstegringen skulle mer än halveras på 20 månader. Med en kraftfull ekonomisk politik kunde det ha gått. Men nu har det endast blivit munväder. När 17 av de 20 månaderna passerat, har prisstegringen avtagit med mindre än 1 procentenhet av målsatta drygt 4. Att Kjell-Olof Feldt låtsas vara nöjd med detta framstår som obegripligt. Inflationstaket för i år har för länge sedan brutits igenom. Men regeringen pratar oförtrutet på. Nu är målet 3 26 för 1985. Bankernas ekonomiska experter räknar med minst 6 26. Regeringens eget prognosorgan, konjunkturinstitutet, som naturligtvis måste anstränga sig att vara sin uppdragsgivare till lags, kan ändå inte pressa sig så värst mycket under 5 96. Mycket talar för att den faktiska inflationen efter vanligheten blir ungefär dubbelt så snabb som vad regeringen med sin psykologiska krigföring försökt förmå den till. Finansministern tar allt oftare till det originella greppet att bekämpa prisstegringen genom att höja priserna och genom att tidigarelägga dessa höjningar. Hittills i år har det gällt prisstoppet och portot. Nu tillkommer alla gårdagens aviserade höjningar av indirekta skatter. När skall regeringen lära sig att skattehöjningar driver på inflationen och inte tvärtom? Den uppåtriktade pilen vid partikongressen skulle kanske glädja de närvarande ombudsmännen med budskapet att lönerna stiger? Men det tycker ju å andra sidan inte partiledningen om. Regeringen bestämde i Nr 15 somras att lönerna fick höjas med högst 5 26 nästa år och att avtalen för 1985 Onsdagen den skulle vara klara till riksdagsstarten. Nu — åtskilliga veckor efter utsatt — 24 oktober 1984 tidpunkt — har vi inte kommit längre än att LO presenterat en del av sina yrkanden på sammanlagt bortåt 10 26 och att detta års avtal på den offentliga Allmänpolitisk sektorn har rivits upp för omförhandlingar. debatt Det står nu klart att socialdemokraterna inte har lyckats i sin strävan att tämja facket genom att bifalla dess önskemål om skatteförändringar och löntagarfonder. Eftersom löneröran nu är som värst på den offentliga sektorn, lär det bli svårt att ge de privata arbetsgivarna skulden för det inträffade. Återigen har vi fått bekräftat att inte ens en socialdemokratisk regering klarar att genomföra en statlig inkomstpolitik. Även arbetslösheten rör sig i pilens riktning. Det har aldrig tidigare hänt att vi på toppen av en högkonjunktur haft en öppen arbetslöshet på över 3 90. Ser man även till alla dem som är föremål för AMS omsorger, är den verkliga arbetslösheten omkring 8 20. Detta är naturligtvis ett utomordentligt dåligt utgångsläge inför den stundande konjunkturavmattningen. Gårdagens skattepaket gör inte heller saken bättre. Skattehöjningar skapar inte nya jobb, men slår ut dem som redan finns. Nej, fru talman, om Sverige skall komma på rätt väg måste den uppåtriktade pilen fällas och peka åt höger. Först och främst måste budgetunderskottet minskas. Det kan i praktiken inte ske på annat sätt än att statsutgifterna sänks. Nedskärningen måste göras så omfattande att det förutom ett lägre budgetunderskott också blir utrymme för en dämpning av det i Sverige rekordhöga skattetrycket. På inkomstbeskattningens område har vi moderater nyligen här i riksdagen väckt en motion, där vi vill återinföra inflationsskyddet, slopa avdragsbegränsningen och sänka marginalskatten för flertalet heltidsarbetande till 40 96 med ett tak vid 70 90 i de högsta inkomstlägena. Utöver att skära ned offentliga utgifter och sänka skatten måste vi också avreglera näringslivet. De usla statsfinanserna gör att en realistisk politik mot arbetslösheten måste satsa på den enskilda företagsamheten. Eftersom någon nämnvärd ökning av industrisysselsättningen inte kan påräknas, får hoppet sättas till den privata tjänstesektorn. Tyvärr hindras den från att växa genom regleringar och byråkrati, offentliga monopol, trygghetslagstiftning, m.m. Avreglering och privatisering innebär inte svångremspolitik utan skapandet av en livskraftig tjänstesektor, som ger nya arbetstillfällen. Att ersätta delar av den offentliga verksamheten med privata marknadslösningar leder dessutom inte bara till lägre kostnader utan också till större variation i tjänsteutbudet, vilket ökar valfriheten i samhället. Vad Sverige behöver är inte bara små justeringar i den kurs som anges av den socialdemokratiska uppåtriktade pilen, dvs. höjda offentliga utgifter, högre skatter, stigande priser och växande arbetslöshet. Det behövs en ny politik, som inte ryggar för att ta bort det som har blivit fel, det må vara kollektiva löntagarfonder eller den nya småhusskatten. Detta är den politik för framtiden, fru talman, som kommer att läggas fast 61 vid den moderata partistämman i detta hus och i denna kammare om en vecka. Det är den politik som vi kommer att arbeta för att en ny regering skall företräda vid riksdagens allmänpolitiska debatt i oktober nästa år.